Fru talman! Leif Jakobsson har frågat mig om jag i närtid kommer att uttala Sveriges stöd för en placering av EU:s patentdomstol i Malmö likt den danska regeringen gjort. Den enhetliga patentdomstolen och det enhetliga patentskyddet är resultatet av många års komplicerade förhandlingar mellan EU:s medlemsstater. Eftersom regeringen ser att Sverige har mycket att vinna på ett mer effektivt europeiskt system för att skydda innovationer har regeringen varit drivande i dessa förhandlingar. Det är därför mycket glädjande att EU-förordningarna om det enhetliga patentskyddet kunde antas i december förra året och att avtalet om den enhetliga patentdomstolen kort därefter kunde undertecknas av nästan alla EU:s medlemsstater. Vi har nu trätt in i en ny fas där vi ska inrätta det nya systemet. Det är ett omfattande och spännande arbete. Det är inte var dag som vi från grunden upprättar en mellanstatlig civilrättslig specialdomstol. Den första instansen i den nya patentdomstolen ska bestå av en central avdelning och lokala och regionala avdelningar. Regeringens målsättning är att Sverige ska ingå i en nordisk-baltisk region tillsammans med Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Förhandlingarna med berörda medlemsstater om en nordisk-baltisk avdelning har pågått sedan i våras. Förhandlingarna bedrivs i en positiv anda. Bland de deltagande länderna finns nu en stor samsyn om ett upplägg där den nordisk-baltiska avdelningen ska ges en flexibel organisation som gör det möjligt att hålla förhandlingar i alla deltagande länder och inte bara där sätet är placerat. Denna samsyn har i viss utsträckning minskat betydelsen av sätets placering bland de deltagande länderna. Regeringens målsättning är dock fortfarande att avdelningens säte och den svenska verksamheten ska placeras i Stockholm. Skälet till detta är att den allra största delen av patentverksamheten i Norden och Baltikum är koncentrerad till Stockholmsregionen. Genom att placera sätet i Stockholm uppnår man en närhet till så många som möjligt av dem som ska använda systemet. Det handlar om både specialister och användare. Genom att samlokalisera den regionala avdelningen i den nya patentdomstolen med den avdelning vid Stockholms tingsrätt som i dag handlägger samtliga patentmål i Sverige kan vi dessutom dra nytta av den specialistkompetens som finns på området. Ambitionen är att nå en slutlig överenskommelse med berörda medlemsstater under hösten, och jag har goda förhoppningar om att vi ska lyckas med det. I arbetet kommer jag att fortsätta att verka för att sätet ska placeras i Stockholm.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om jag måste erkänna att det inte var vad jag ville höra. Vad handlar det här om? Jo, om att det ska inrättas en mellanstatlig EU-myndighet, en patentdomstol. Det är spännande i sig, och syftet är vi naturligtvis helt överens om. Det intressanta är att möjligheten fanns att göra ett nordisk-baltiskt samarbete lite tydligare och starkare. Den danska regeringen tog ett initiativ där den med stöd av det danska näringslivet meddelade att den gärna såg att Sverige hade hela verksamheten men att den i så fall skulle förläggas till Malmö. Argumenten för det var naturligtvis närheten till den danska marknaden. Ministern refererade till statistik när det gäller patenten. Det är jag ingen expert på. Jag vet bara att den danska regeringen har precis motsatt uppfattning och hänvisar till att de allra flesta patenten kommer på den danska sidan. Det ska jag dock inte ta gift på, men jag har skrivelsen om ministern vill studera den närmare. Så här ser jag det nu, tyvärr: Det sätt som regeringen har handlagt frågan på är att den har valt att sumpa kanske uppemot 100 jobb i Malmö för att få 20-30 i Stockholm. Den lösning ministern nu talar om är att patentdomstolen ska finnas i tre olika länder, och då faller den nordiska tanken om en gemensam institution. Det gör också de jobb som vi är överens om att arbetsmarknaden i Skåne behöver. Den har betydligt större problem än den i Stockholm eller riket i övrigt: Det är 10,4 procents arbetslöshet i dag i Skåne som helhet, och det är inte bättre i Malmö. Den här typen av jobb skulle vara väldigt bra för arbetsmarknaden. Det är inte bara Malmös uppfattning utan även Region Skånes. Region Skåne har via sin ordförande Pia Kinhult tillskrivit ministern om hur viktigt det är att patentdomstolen hamnar i Malmö. Detta känns. Utgångsläget är att ett annat lands regering säger: Vi är beredda att betala vår del, men då ska den ligga nära oss. Det är ganska självklart. Det är nära Kastrup, som har dubbelt så många utlandsflyg som till exempel Arlanda. Det är självklart att man väljer den modellen. Men den svenska regeringen har i stället valt att stycka upp verksamheten och se till att den lilla del som blir kvar inte kommer till Malmö utan till Stockholm. Detta är, med förlov sagt, i allra högsta grad ett uttryck för att denna regering inte ser möjligheterna att stärka Öresundsregionen. Vi har motionerat om detta, och jag har drivit detta mycket. Men det måste till en nationell strategi, inte för Öresundsregionens egen del utan för att Sverige som helhet har så mycket att tjäna på om vi kan hjälpa till i fråga om tillväxten med de möjligheter som finns i denna region. Därför känns det svar som ministern ger i dag för mig och för många lokala och regionala politiker som om regeringen återigen vänder Skåne ryggen.

Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Till att börja med kan jag säga att intentionen i förhandlingarna, att vi ska få denna mellanstatliga patentdomstol till Sverige, känns mycket angelägen. Jag kan ha en viss grundförståelse för att man landar i att det kanske skulle vara naturligt att man samlokaliserar detta med de svenska patentmålen. Men jag skulle ändå önska att ministern och regeringen kunde fundera på detta ett varv till, och jag ska plocka fram några exempel. Regeringen lägger nu otroligt mycket pengar i Öresundsregionen på satsningen på ESS och MAX-labb som kommer att bli de största forskningsanläggningarna som vi får i Europa. De blir toppmoderna. Allt tyder på att det kommer att ske mycket utveckling i denna region. Detta tillsammans med att bland annat Lunds universitet men även Köpenhamns universitet är mycket framstående på patenträtt och immaterialrätt och att det finns många experter nere i Öresundsregionen tror jag skulle kunna vara ett stort lyft för att stärka dessa stora forskningsanläggningar. Utifrån dessa aspekter tror jag att det vore mycket bra om man ändå tittade på detta en gång till och tog en fundering till på vilka vinster som finns med att inte lägga detta i Stockholm. Dessutom är det så att om man finns i Malmö är det mycket nära till Kastrup. Det tar inte många minuter att ta sig med tåget till Kastrup. Då har man oerhört bra flygaccess till alla de övriga samverkansländerna, vilket gör att det skulle vara mycket lätt att samverka med en domstol som skulle kunna ligga i Malmö. Leif Jakobsson var lite grann inne på att det finns en oerhört stor potential i Öresundsregionen med stora utvecklingsmöjligheter just när det gäller forskning, patent, immaterialrätt och så vidare, och det är ett oerhört bra innovationsklimat. Om regeringen gav en liten puff är jag säker på att det skulle uppfattas som att regeringen verkligen ser att det här finns en framtid till gagn för hela Sverige. Det går nämligen att utveckla denna region mycket mer. Ta därför ett varv till och fundera över den potential som man skulle kunna få om detta lades i Malmö.
Fru talman! Jag har respekt för att ledamöter från Skåneregionen gärna vill ha fler jobb i Malmö. Det är ingen tvekan om den saken. Men i denna fråga handlar det om ett nära nordiskt samarbete för att säkerställa den nordisk-baltiska patentdomstolen och den regionala avdelningen. Då får man se till de praktiska förutsättningarna. Det är viktigt att säga att Sverige har den klart största andelen europeiska patentansökningar jämfört med övriga nordiska och baltiska länder. Mellan 2000 och 2012 har Sverige haft fler europeiska patentansökningar än Finland och Danmark tillsammans. Det har varit viktigt för att framhålla varför detta ska ligga i Sverige. Mer än hälften av de europeiska patentansökningarna från Sverige under denna period härrör från Stockholms län. Sverige har också den största andelen giltiga europeiska patent jämfört med övriga deltagande länder i regionen. En geografisk jämförelse visar att också bland de giltiga patenten är ungefär hälften från Stockholm. Även Stockholms universitet, Uppsala universitet och KTH är framstående när det gäller immaterialrätt och patenträtt. Det är klart att det alltid finns en vilja hos politiker att bygga nya institutioner och kanske ordna 100 jobb. Men vad vi kan göra i Stockholm är att använda befintlig organisation och inte lägga så mycket kraft på byråkratin utan i stället på innehållet. Det är också därför som vi tillsammans med de övriga länderna har diskuterat ihop oss till en lösning som gör att man kan arbeta mer flexibelt än vad man har gjort tidigare. Men vi är rätt överens i sakfrågan. Det är inte som Leif Jakobsson säger om att man borde ha mer av ett nordisk-baltiskt samarbete och att det skulle vara bättre och möjligt endast i Malmö. Så är det inte. Hela framtagandet av arbetssättet och det som vi lägger fram i detta arbete, så långt som vi har kommit, bygger på samverkan. Sedan har olika regeringar i olika skeenden haft uppfattningar i sakfrågan. Jag kan berätta att finnarna naturligtvis har krävt att denna verksamhet ska ligga i Finland - i Tammerfors, om jag inte kommer ihåg fel. Det har alltså varit många saker som vi har vänt och vridit på. Men vi är ganska överens om att basen för verksamheten bör ligga där merparten av patentansökningarna och specialistkompetensen finns, och det är i Stockholm. Det vore dumt att inte använda sig av denna möjlighet. Om man vill ha fler jobb i Skåne är det väl ändå viktigt att få till stånd denna patentdomstol och detta arbete eftersom det främjar tillväxten generellt. Jag tror därför att man ska väga de eventuella 100 jobb som man hade tänkt sig att skapa i en ny institution i Malmö med vad man kan åstadkomma om vi snabbt får detta på plats. Dessutom kommer vi rent praktiskt inte att ha många år på oss att bygga upp någon ny institution, utan detta måste gälla från dag ett. Då är det en fördel att kunna använda den kompetens som redan finns vid Stockholms tingsrätt där denna typ av frågor hanteras i dag. Vi har nog varit mycket praktiska. Vi har ställt frågan: Hur kan vi på allra bästa vis säkerställa att dessa frågor som är så viktiga och komplicerade hanteras snabbt, effektivt och där det är som mest centralt? Vi har inte tittat på regionala aspekter i denna fråga, och det tycker jag inte heller att man ska göra. Efter så många års förhandlingar på ett så viktigt område gäller det att säkerställa att det blir kvalitet och att detta finns på plats direkt utan att man för den skull bygger stora nya institutioner.

Fru talman! Regeringen väljer alltså 30 jobb i Stockholm framför 100 jobb i Malmö. Det är faktiskt kontentan. Det är självklart att varje land för fram sig självt i dessa diskussioner. Det som är unikt är att ett annat land pekar på Sverige. Danmark skulle kunna acceptera att detta läggs i Malmö och att inte ha en enda del av verksamheten på dansk mark. Man kan betala för att Sverige har denna verksamhet om den läggs i Malmö. Det är detta erbjudande som ministern alldeles uppenbart inte har tagit tag i utan i stället har drivit på för en tredelning av detta. Vi ska inte fortsätta denna statistikdebatt. Men det danska ministeriet skriver att man har 60-70 nya patent. Då räknar man även in skyddsåtgärder för redan utgivna patent, medan Sverige har 20-40. Jag är inte rätt människa att bedöma vad som är rätt eller fel i det; jag säger bara att det finns olika uppgifter som cirkulerar om detta. Sedan kan man naturligtvis argumentera som ministern och säga att det mesta finns i Stockholm och att allt nytt också måste vara där. Drar man denna argumentation till sin spets skulle all ny verksamhet som staten är med och finansierar lokaliseras till Stockholm eftersom det redan finns strukturer, myndigheter och så vidare där. Det enda som jag skulle kunna tänka mig att ministern skulle ha svårt att argumentera för skulle lokaliseras till Stockholm är någon järnmalmsinspektion. Men det går kanske det också - vad vet jag? Det är det här som är grundproblemet. Nu säger jag inte bara att det är jag som säger att regeringen är alldeles för fixerad vid Stockholm och inte ser resten av landet. Jag har tidigare sagt att det inte är Sveriges regering utan en Stockholmsregering, men jag tänker citera någon ministern borde lyssna på. Han heter Kent Persson och är partisekreterare för ditt parti, och han intervjuades i Sydsvenska Dagbladet för någon vecka sedan. Det står: "Kent Persson håller med om att Moderattoppen länge varit allt för fokuserad på Stockholm. - Vi har faktiskt gjort en undersökning. Väljarnas uppfattning är att Moderaterna är Stockholmsfixerade, avslöjar han." Det är inte konstigt. Ministern skulle kunna hjälpa partisekreteraren på traven genom att faktiskt lyssna på Ewa Thalén Finné och på de lokala och regionala politikerna. Ta och tänk ett varv till, för det här är inte optimalt. Det kan inte vara riktigt att 30 jobb till Stockholm är viktigare än 100 till Malmö.

Fru talman! Det kan hända att det enligt statistiken är fler patent i Stockholmsområdet - jag kan inte heller siffrorna. Jag skulle dock än en gång vilja understryka just de otroliga infrastruktursatsningarna i forskningsmiljöer som regeringen så bra är med och finansierar. Det ena är MAX-labb IV, och det andra är ESS vilket är ett mellanstatligt samarbete där också Danmark är en av huvudfinansiärerna. Sverige och Danmark jobbar väldigt nära, och vi ska ha in väldigt många länder till. Det är väl ett sjuttontal länder som är med och ska finansiera det. Utifrån att vi får den här fantastiska forskningsmiljön i Skåne - det dröjer fortfarande några år innan den är up and running fullt ut - skulle jag än en gång vilja säga: Fundera ett varv till! Jag tycker att det är jättebra att man får till stånd den nordisk-baltiska EU-patentdomstolen och har förhandlat så pass långt när det gäller den, och det känns bra att den kommer till Sverige. Titta dock på potentialen i södra Sverige och Öresundsregionen om tio år. Jag tror att det skulle vara en stor vinst om domstolen faktiskt låg nere i Malmö.

Fru talman! Jag tycker att det är lite roligt när jag blir beskylld för att inte se resten av Sverige eftersom det inte är så ofta jag får den kritiken. Leif Jakobsson säger att regeringen väljer 30 jobb i Stockholm i stället för 100 jobb i Malmö. Det här är typiskt socialdemokratiskt tänkande: Man kan få ihop 100 jobb i offentlig verksamhet i Malmö, när det egentligen bara behövs 30 för att lösa uppgiften därför att kompetensen och strukturen finns på ett annat ställe. Konstlade jobb som egentligen inte behövs - det är ju dumheter. Jag har större respekt för resonemanget att Malmö kanske slår Stockholm om några år eftersom man har sådana oerhörda satsningar där. Trots rejäla satsningar tror jag dock inte att så blir fallet, för när man tittar på den statistik och de prognoser som finns och de internationella rankningar som görs av hur regionerna ser ut ser man att Stockholm ligger väldigt starkt till. Vi måste ändå utgå ifrån att vi inte ska lösa den regionalpolitiska uppgiften eller någonting annat, utan det viktiga i den här frågan är för mig att säkerställa det europeiska patentförfarandet i en nordisk-baltisk regional domstol på bästa kvalitativa sätt och på ett sätt alla är med på. Jag kan försäkra er om att vi i de diskussioner vi har tillsammans med de andra länderna tar steg för steg tillsammans. Det är inte så att vi strider med varandra, utan vi löser de olika frågeställningar som finns. Jag har gott hopp om att vi ska bli överens. Det här är en känslig fråga i Danmark, och det är en jättekänslig fråga i Finland. I Finland har de dessutom problem med språkreglementet. Det finns alltså mycket i förhandlingarna, men regeringens utgångspunkt i frågan har varit att arbeta på det minst kostsamma och administrativt bästa sättet och säkerställa kvalitet i de viktiga beslut som ska tas när ärendena ska hanteras. Då har vi kommit fram till att den ligger i Stockholm och framför allt att Sverige naturligtvis kan dra till sig detta. Hittills är det någonting flertalet har tyckt sig ha respekt för. Vi är inte färdiga än; vi kommer att fortsätta diskussionerna och pröva frågan framöver. Det är dock på det sättet att vi inte kan blunda för att det är i Stockholm huvuddelen av den kompetens som krävs för att lösa uppgiften finns. Det vore väl märkligt om man inte skulle ta vara på den kompetensen och använda sig av det underlaget. Vi kan inte lyfta 70 jobb i Malmö före detta när vi samtidigt vet att ett effektivt och bra patentsystem gör att företagsamheten kan växa och blomstra än mer även i den södra delen av landet.
Fru talman! Justitieministern hänvisar till att hon inte vill ha jobb där man inte utför någonting så där alldeles speciellt. Då tycker jag att hon kan börja med att vända sig till arbetsmarknadsministern och avskaffa fas 3 omedelbart. Det handlar om synsättet. Det här tränger inte riktigt igenom hos ministern. Hela grunduppfattningen hos justitieministern är att all kompetens finns i Stockholm och att det för alltid måste förbli så, och därför kan vi inte göra någonting på något annat ställe i landet. Vad jag försöker säga och vad ni faktiskt måste ta till er är att det finns möjligheter att bilda en framtidsregion. Nu talar jag inte bara om Öresundsregionen; jag talar om vad som händer när Fehmarnförbindelsen finns på plats och Hamburg vänder blicken norrut mot Köpenhamn-Malmö-området. Det blir en av Europas största och intressantaste regioner. Det kräver dock att det finns en nationell strategi för att understödja en sådan utveckling, och det är det lokala och regionala politiker i Skåne hela tiden säger. Det handlar inte om att vi vill ha det till Skåne utan om att Skåne och vår region med bättre stöd och en genomtänkt strategi skulle kunna bidra till Sveriges tillväxt och finansieringen av välfärden i Sverige på ett mycket bättre sätt än om det blir på det sätt regeringen alltid säger - att allt självklart måste vara i Stockholm. Sedan är en sak viktig: Ja, patentdomstolen är en känslig sak i Danmark. Med all sannolikhet kommer det att bli en folkomröstning om den, för Dansk Folkeparti har intagit den ställningen. Kunde vi visa på ett rejält nordiskt samarbete, att det fanns en överenskommelse och en gemensam nordisk institution, tror jag att danskarna skulle ha lättare att klara den folkomröstningen.

Fru talman! Leif Jakobsson säger att jag skulle ha synsättet att all kompetens skulle finnas i Stockholm och att jag inte ser Skånes potential. Jag vill protestera mot det påståendet. Det är inte vad det handlar om. Det finns mycket potential i Skåne och mycket man kan göra. Vi har dock förhandlat frågan om ett europeiskt patent sedan 50-talet. Sverige har varit pådrivande för att underlätta för företagsamheten att på ett och samma ställe kunna få till stånd ett patent som gäller i hela EU-området. Vi har slitit med frågan i alla hörn och kanter och har äntligen gått i mål i principfrågorna. Nu ska detta praktiskt hanteras, och det ska finnas en regional avdelning på det nordisk-baltiska området. Då tycker Leif Jakobsson att vi ska använda det som en regionalpolitisk grej och hålla på att tänka om och annat. Jag är rätt angelägen om att förverkliga detta någorlunda snabbt. Det är också så att alla patenträttsliga frågor redan i dag prövas i Stockholms tingsrätt. De har exklusiv behörighet eftersom det är svåra tekniska mål. Domarna får sitta med specialister för att över huvud taget ta sig fram. Och det är mål där vi har ett bra resultat och en struktur för detta. Det är någorlunda enkelt att bygga ut detta något och samla de här frågorna i Stockholms tingsrätt. Det är också det som de andra ser när vi förhandlar. Det handlar alltså inte om att inte förstå Skånes potential eller vilja, utan det handlar om att efter decennier så snart som möjligt börja använda ett europeiskt patent. Det tror jag är mycket viktigare för näringslivet och för jobben än eventuella institutioner.